Herr talman! Jag ber om kammarens tillgift för att jag begärt ordet, men Iris Mårtensson angrep Johan A. Olsson och mig för vårt ställningstagande när det gäller frågan om allemansradion. Jag hade inte möjlighet att vara här i kammaren tidigare, eftersom jag har guidat skolelever, nionde årskursen från Arbrå. Jag tycker faktiskt att det är litet trist, när vi på länsbänken skall behöva ta till gräl och aggressioner på det sätt som Iris Mårtensson gör, med instämmande av andra socialdemokrater från länet. Det förefaller som om det gäller att skapa konfrontation till varje pris. Vi har här verkligen gemensamma intressen på Gävleborgsbänken, vilket parti vi än tillhör. Vi har upplevt på nära håll hur väldigt positiv allemansradion i Ljusdal är — det tror jag att vi alla är eniga om. Från centern är vi också angelägna om att det skall bli en vidareutveckling och en utvidgning av allemansradion. Jag kan inte se att det är någon skillnad mellan utskottets skrivning och reservationen, och jag noterar att när Karl-Eric Norrby ställde frågan till Iris Mårtensson om skillnaden mellan utskottsskrivningen och reservationen, kunde Iris Mårtensson inte svara på detta. I utskottsbetänkandet står ju att utskottet redan tidigare har betonat att allemansradion är en värdefull verksamhetsgren, som naturligt hör hemma inom lokalradion, och att de önskemål som är framförda i motionerna syftar till en utveckling och utbyggnad av allemansradion. Vad Johan A. Olsson och jag begärt i vår motion är just en vidareutveckling och utvidgning av Vi är således helt tillfredsställda med den skrivning som utskottsmajoriteten har gjort, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man blir verkligen förvånad när centerpartister skriver motioner som de sedan inte vågar stå för. Jag vill erinra om en motion som väcktes under allmänna motionstiden, där Johan A. Olsson och jag begärde att allemansradion skulle få fortsätta sin verksamhet. Den reservation som socialdemokraterna avgav i utskottet gick helt i samklang med yrkandet i motionen. Hade någon av centerpartisterna Gunnel Jonäng eller Johan Olsson stött reservationen då, hade saken varit klar. Samma dag som det ärendet behandlades i kammaren, den 25 mars, väckte Gunnel Jonäng och Johan A. Olsson en ny motion, där de krävde att allemansradion får fortsätta sin verksamhet! Vad som förvånar oss så otroligt är att man först är med om att avslå ett yrkande som man själv ställer omedelbart därefter. Utskottet säger nu att önskemålen om en utveckling och utbyggnad av allemansradion ligger i linje med tidigare uttalanden om värdet av allemansradio. Det sade utskottet också i sitt förra betänkande beträffande allemansradion. Det är ju förvånansvärt att utskottets talesman inte kände till att utskottet skrivit precis likadant i två betänkanden efter varandra. Det var alltså inget nytt, och det var inte heller något nytt när Gunnel Jonäng och Johan A. Olsson skrev sin motion.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi står för den motion som vi har väckt och som finns behandlad i det betänkande som vi nu diskuterar. Jag vill ställa den fråga till Iris Mårtensson som Karl-Eric Norrby ställde: Vad blir bättre för allemansradion i Ljusdal eller för allemansradion över huvud taget, om vi röstar på reservationen? Jag märkte nyss att Iris Mårtensson inte kunde ge något svar på detta, för det finns naturligtvis inget svar att ge. Ingenting blir bättre för allemansradion genom att vi röstar på reservationen. Vi har skrivit en motion, vi har fått den tillgodosedd och vi är nöjda med det. I utskottsbetänkandet står det att de önskemål vi har framfört om en utveckling och utbyggnad av allemansradion ligger i linje med vad riksdagen har uttalat. Vi är tillfredsställda.
Herr talman! Jag tycker verkligen att det är trist att inte Gunnel Jonäng själv känner till vad hon har skrivit i sin motion. Men om nu motionen är så bra som Gunnel Jonäng säger, varför stöder ni inte då vår reservation 10? Motionen är ju innesluten i den reservationen. Jag förstår inte Gunnel Jonängs ställningstagande i det fallet.

Närradioverksam Herr talman! Då förvånar det mig verkligen när ni i er motion angriper het departementschefens uttalande, där han säger att han ser det som värdefullt att denna verksamhet kan fortsätta ännu någon tid på de villkor som nu gäller. Ni påstår att det är en mycket snäv och restriktiv syn som han redovisar, och därför anser ni att det är angeläget att allemansradion får fortsätta sin verksamhet. Det är precis vad vi säger i vår reservation.

Herr talman! Jag måste tala om för fru Jonäng att det inte står så i utskottets betänkande. Kanske utskottets talesman och fru Jonäng skulle läsa vad som står där. Man talar nämligen om värdet av allemansradion. Jag trodde att åtminstone någon från centerpartiet hade läst vad som står i utskottets betänkande.
Herr talman! Nu börjar jag undra om det är samma betänkande vi diskuterar, Iris Mårtensson och jag. Det förefaller faktiskt inte så.
Herr talman! Får jag som utskottets ordförande påpeka att i majoritetsskrivningen avstyrker man Gunnel Jonängs motion, men i reservationen gör man ett tillkännagivande med anledning av motionen. Det är skillnaden. Majoriteten gör inget uttalande till regeringen. Reservanterna gör det — precis som Gunnel Jonäng vill att det skulle vara. Rösta på reservation nr 10!
Herr talman! Det känns uppmuntrande när riksdagens herrar kommer till vår hjälp. Deras uppfattning är, förmodar jag, att vi inte kan klara det här på egen hand.

Herr talman! Jag skall också be att få läsa för Gunnel Jonäng: ”De i motionerna framförda önskemålen, som syftar till en utveckling och utbyggnad av allemansradion, ligger i linje med nyss nämnda tidigare uttalanden av riksdagen om värdet av allemansradio. Med hänsyn härtill samt till vad som anförts i propositionen anser utskottet det inte erforderligt med någon framställning till regeringen i enlighet med motionsyrkandena. Utskottet avstyrker därför motionerna 2318 , 2370 yrkande 3 och 2371 .” Det är Gunnel Jonängs och Johan Olssons motion. Kan det bli klarare än detta?

Herr talman! Kammaren skall nu behandla civilutskottets betänkande 41. Regeringen har i proposition 169 föreslagit en rad åtgärder för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. I sitt förslag till riksdagen — som tyvärr, liksom vanligtvis, delas av utskottets borgerliga majoritet — har bostadsministern gått åtskilligt längre än vad som föreslogs av 1978 års bostadsrättskommitté. Medan bostadsrättskommittén föreslog att egendom ägd av kommun skulle undantas från hyresgästers förköpsrätt, har i stället bostadsministern valt att öppna hela den kommunala hyressektorn för övergång till bostadsrätt. Jag vill redan från början betona att socialdemokraterna till ingen del ställer upp bakom detta regeringsförslag. Jag vet inte på detta stadium hur pass lik riksdagsdebatten blir den fördebatt som redan pågått i den här frågan. Det har hävdats att socialdemokraterna skulle vara rädda för att bygga ut bostadsrätten, att mitt parti skulle vara ängsligt för ett ökat boendeinflytande, som det ändå ytterst handlar om. Jag betraktar sådana beskyllningar som en mental åkomma. Sanningen är ju att den folkrörelsekooperativa bostadsrätten har sitt ursprung i hyresgäströrelsen och har byggts upp på de demokratiska värderingar som finns inom arbetarrörelsen. Vi har i allra högsta grad arbetat för bostadsrätten inom ramen för HSB och Riksbyggens verksamhet. Vi är på samma sätt för den allmännyttiga hyresrätten. Den har spelat en stor roll i det sociala innehållet av en socialdemokratisk bostadspolitik. De allmännyttiga bostadsföretagen kommer på samma sätt som hitintills — och i samklang med den folkrörelsekooperativa bostadsrätten — att framöver utgöra grundvalen för en social bostadspolitik av socialdemokratisk modell. Detta klarläggande leder mig in på en granskning av bostadsministerns — och för all del också den borgerliga utskottsmajoritetens — förslag att sälja kommunala hyresrätter till bostadsrätter. För folkpartiets del är detta ett ytterligare avsteg från den gemenskap om det sociala boendet som tidvis utmärkt partiets förhållande till socialdemokratin. Kanske är det höstens val som fått paniken att stiga i folkpartiet, och då kan kanske den galna idén att lösa upp det kommunala hyresbeståndet vara ett försök att hålla de vikande medlemsskarorna vid någorlunda gott mod. Hur som helst, om bostadsministerns förslag genomförs, kommer ganska snart de mest attraktiva och välbelägna hyresfastigheterna inom allmännyttan att ombildas till bostadsrätter. Därmed rycks också grunden undan för en solidarisk hyresutjämning. Bostadsministern säger att bostadsrätten är vägen till ett ökat boendeinflytande, och förvisso har bostadskooperationen mycket att lära ut när det gäller förvaltning och medbestämmande. Men det är inte meningsfullt att genom att ta jämförelseobjektet kommunala bostadsföretag dra sådana slutsatser, eftersom boendeinflytandet inom den kommunala hyresrättens ram kan utvecklas från sina egna utgångspunkter. Ungefär 90 20 av de kommunala bostadsföretagen har tecknat inflytandeavtal med hyresgäströrelsen. I ett 25-tal kommunala bostadsföretag svarar hyresgästerna helt för driftkostnadsdelen och har därmed inflytande över ekonomin. I senaste numret av tidningen Vår Bostad redogörs för Alebyggen norr om Göteborg, där viktiga beslut har flyttats från styrelserummen ut till de boende. Hyresgästerna bestämmer själva hur deras område skall skötas och hur mycket jobb de skall göra själva. Det är raka rör mellan besparingar och hyra. 1981 gav boinflytandet 270 000 kr. i återbäring åt hyresgästerna. Vår Bostad kallar verksamheten för Boinflytande på riktigt. Det är sådana verksamheter som bör uppmuntras och följas upp. Det är initiativ i den riktningen som statsmakterna borde uppmärksamma. Det är denna utveckling som enligt vår mening är ett bättre alternativ för att få ett förstärkt boendeinflytande än den upplösning av de kommunala bostadsföretagen som regeringen och bostadsministern har engagerat sig för. Bostadsministern borde följa den här utvecklingen och förståndsanpassa sig till den i stället för att visa den uppgivelse som kännetecknar hennes förslag i denna fråga till riksdagen. Dra nu inte slutsatsen av detta, att kommunala bostadsföretag är befriade från problem! De finns där i varierande grad. Riksdagsmajoriteten har gjort sitt till för att ytterligare försämra bostadsföretagens ekonomiska verksamhet. Sålunda har hyresförlustlån, underhållslån och för icke flerbarnsfamiljer kraftigt sänkta bostadsbidrag belastat flera kommunala bostadsföretag på ett icke acceptabelt sätt. Tillsammans med centern är socialdemokraterna i civilutskottet i majoritet när det gäller HSB:s och Riksbyggens roll vid ombildning till bostadsrätt. Vi vill ta till vara den unika resurs som HSB och Riksbyggen utgör och vars organisationer vid förvärv för bostadsrätt inte behöver ha den kvalificerade majoritet som är grundtanken i regeringens proposition. De rikskooperativa organisationerna betyder kontinuitet i produktion och förvaltning och medlemmarnas aktiva engagemang i bägge dessa arbetsuppgifter. I våra reservationer klarlägger vi de förändringar vi kräver gentemot regering och utskottsmajoritet. I reservation 1 slår vi tillbaka kraven från moderaterna, som vill utveckla boendet med privat bostadsrätt och äganderätt, där skatteplanering, vinster och segregering är bekanta inslag. Vi markerar i reservationen ett socialdemokratiskt avståndstagande från en bostadspolitik som vill underlätta för de få men försämra förutsättningarna för de många människorna. I reservation 2 klarlägger vi hur en vidgad kommunal förköpsrätt kan spela en avgörande roll vid utformandet av en social bostadspolitik. Om de boende i fastigheter som berörs av förköp anmäler sitt intresse för att i folkrörelsekooperativ form ta över fastigheterna, skall kommunen, om man finner det bostadssocialt motiverat, medverka i detta. Därmed uppnås också att möjligheterna till förköp väsentligen förkortar tiden för fastighetsförvärv. Det är ju kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen, och det är för oss självklart att kommunerna skall ha samma ledande roll när det blir aktuellt med ombildning till bostadsrätt. De praktiska fördelarna i vårt förslag i jämförelse med hembudssystemet är uppenbara. Slutsatsen blir att övergångar från hyresrätt till folkrörelsekooperativ bostadsrätt kan främjas med den kommunala förköpsrätten som hjälpmedel. Vi anser därför att regeringen snarast bör lägga fram förslag till riksdagen om ändringar i förköpslagen för att uppnå dessa mål. I reservation 3 tar vi upp ett krav om uppföljning i de fall privata hyreshus överlåts till bostadsrättsföreningar utanför HSB:s och Riksbyggens ram. Det är till fördel för det sociala inslaget i det totala bostadsbeståndet om vi kan följa upp hur en sådan utveckling ter sig och vilka konsekvenser den kan få för mera långsiktiga bostadspolitiska mål. I reservation 5 gör vi ett klarläggande om att boendeinflytandet inom de allmännyttiga bostadsföretagen kan utvecklas utan anknytning till direkt eller indirekt ägande. Vi ser heller inga motiv till att tillgripa utförsäljningar inom den allmännyttiga bostadssektorn för att främja boendeinflytande. I reservation 7 följer vi upp ett krav i den socialdemokratiska partimotionen 2506. Vi utvecklar den tankegången, att bostadsrättsföreningar i sina stadgar utöver prisföreskrifter även skall kunna föra in s.k. hembudsklausuler, som skall ge föreningen, rikskooperativ organisation eller kommun rätt att lösa bostadsrätten. Det kan vara intressant att notera att HSB:s riksförbund i ett brev till regeringen den 26 januari 1982 begärt att statsmakterna tillsätter en parlamentarisk kommitté för en översyn av bostadsrättslagstiftningen. Det har nu inte regeringen gjort, trots att det i skrivelsen bl.a. anförs att det framför allt i de större tätorternas inre delar förekommer en prisutveckling på bostadsrätter som skapar problem — en prisutveckling som HSB inte anser godtagbar. Det är därför på goda grunder man begärt en översyn av bostadsrättslagen. Detta krav sammanfaller i stort med de förslag som finns i vår partimotion och reservation. Samtidigt markerar vi också med vårt förslag att vi avvisar 11 a § i förslaget till ändring av bostadsrättslagen. Går detta lagförslag igenom hindras de stadgeändringar som Riksbyggen och Värmdö kommun utvecklar i ett gemensamt försök att motverka en osund prisutveckling. Såväl HSB som Riksbyggen har sådan kapacitet, att när dessa organisationer begär en översyn av en lagstiftning som har brister och inte är fullt funktionell för organisationernas verksamhet, så borde statsmakterna lyssna. I vår reservation har vi slagit fast dessa krav och förväntar oss att regeringen kommer med ett förslag till riksdagen. Herr talman! Slutligen begär vi i reservation 8 ett ändrat ikraftträdande. Bostadsministern och utskottsmajoriteten vill ha lagen i kraft den 1 juli i år. Vi har i dag den 2 juni — det skulle således vara inte fullt en månad fram till lagens ikraftträdande. Det är ett djärvt förslag. Om det inte hade varit val den 19 september hade aldrig ett förslag med denna ikraftträdandetid kommit till riksdagen. Vi föreslår på goda grunder — bl.a. för att möjliggöra en ordentlig information om lagförslaget — att lagen träder i kraft den 1 januari 1983. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har länge arbetat för att samhället skulle underlätta och stimulera olika former av bostadsägande. Så länge som vårt krav på införande av ägarlägenheter i flerfamiljshus inte har genomförts är bostadsrätten f. n. det enda alternativet i de hustyperna. Bostadsrätten som boendeform är populär. Här får man möjlighet att påverka sin bostadsutformning och bostadsmiljö. Genom egna insatser vid reparation, underhåll och ombyggnader kan man direkt påverka bostadskostnaden. Intresset för bostaden ökar på det här viset. Man har som bostadsrättsägare full förfoganderätt över sin bostad. Man har rätt att fritt sälja och byta bostad. Det kommer man också att ha i fortsättningen med de förslag som kammaren nu har att ta ställning till. I bostadsrättsutredningen, där jag var ledamot, var jag ensam om att kämpa för de här viktiga principerna när det gäller förfoganderätten över bostadsrätten. Centerns och folkpartiets representanter i utredningen hade en annan uppfattning, och jag blev tvungen att som ledamot i utredningen reservera mig på den här punkten. Jag är glad att nu kunna konstatera att bostadsministern dess bättre rättat till de här misstagen i utredningen och att vi nu har en proposition som är balanserad och väl avvägd och som slår vakt om bostadsrättshavarna och ser till att det är de enskilda boendes intresse som kommer i förgrunden. Herr talman! Det är alltså en stor och viktig proposition som vi nu behandlar. Den kommer med all säkerhet att få stor betydelse när det gäller övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Det är också det som den siktar till. På ett par punkter har vi moderater dock en uppfattning som avviker från utskottsmajoritetens. Det gäller först och främst det som vi har tagit upp i reservation 4. Det är på det viset att det i bostadsrättslagen står att minimiantalet lägenheter för att det skall få bildas bostadsrättsförening är fem. Detta tycker vi är en litet hård begränsning, eftersom det finns ganska många hus med tre fyra lägenheter och där det skulle vara lämpligt att utnyttja möjligheten till övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Vi har därför föreslagit att man hos regeringen skulle begära en ändring av lagen på den punkten, så att minimiantalet skulle vara tre i stället för fem. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 4. Den andra punkt där vi har avgivit reservation tillsammans med folkpartiledamöterna i utskottet gäller kravet på kvalificerad majoritet i alla sammanhang oavsett vem som är huvudman för bostadsrättsföreningen. På den här punkten hade propositionen en enligt vår uppfattning riktig skrivning. Men vid behandlingen i utskottet har centerpartiet och dess representanter slagit följe med socialdemokraterna och lämnat propositionstexten och propositionsförslaget och föreslår att man skall göra undantag för de rikskooperativa organisationerna. Enligt vår uppfattning är ombildningen till bostadsrätt mycket viktig när det gäller de boendes villkor. Det är de boendes intressen, önskemål och synpunkter som skall väga tyngst. Därför bör alltså inte någon särbehandlas, inte heller de rikskooperativa organisationerna. Även de borde arbeta på samma villkor som de andra bostadsrättsföreningarna får göra. Därför har vi på den punkten varit tvungna att reservera oss. Jag vill med det här sagda yrka bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är en stark önskan från folkpartiets sida att på alla sätt öka de boendes möjligheter till inflytande. Detta skall gälla oavsett om man väljer bostadsrätt, hyresrätt eller egnahem. En rad insatser har därför gjorts under de senaste åren för att öka inflytandet, och det har varit särskilt viktigt att utveckla hyresgästinflytandet. Vi får inte förtröttas i det arbetet, utan vi måste fortsätta. Valfriheten när det gäller att välja boendeform bör också bli så stor som möjligt. Bostadsrätten har många positiva effekter. Många människor vill välja den, och det är därför glädjande att vi nu kan ta ställning till förslag till åtgärder för att främja övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Vi tycker från folkpartiet att det är en bra proposition.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 Det skall ske på de boendes villkor, och de boendes intressen, önskemål och synpunkter skall bilda grunden. Det förslag som bostadsministern lagt fram svarar helt mot den målsättningen. Det är engagemanget hos de boende, deras medverkan vid utformningen av föreningen, som är värdefullt. Den ändring som nu skett i förslaget bygger på idéer som undervärderar betydelsen av detta vid övergång till bostasrätt från hyresrätt. Det har i och för sig varit positivt med de ombildningar som skett på initiativ av de rikskooperativa organisationerna, men att dessa organisationer undantas från majoritetsregeln är ej bra. Själva försäljningen sker då ovanför huvudet på de boende, man säljer bort deras möjligheter att påverka. Först när köpet är klart kommer hyresgästerna in i bilden. De har inte haft något direkt inflytande över ombildningsprocessen. De blir då även utan valmöjlighet när det gäller val av organisation, som kan medverka vid ombildningen. Det är beklagligt att man på det sätt som sker, om utskottets förslag går igenom här i kammaren, helt frångår tanken på att det är hyresgästernas egna viljor om hur huset skall förvaltas som skall vara avgörande. Man utlämnar dem och ger dem sämre valmöjligheter. Man ger också monopolställning till två organisationer. Detta vill jag gärna ha kommenterat av centerns representant här i kammaren.

Herr talman!

Genom avtal och överenskommelser med hyresgästerna via hyresgästföreningarna och deras kontaktkommittéer är det möjligt att ge hyresgästerna bestämmanderätt i olika frågor. Erfarenheterna visar också att det är möjligt att successivt bryta ut olika delar av central förvaltning och administration och överlämna beslutanderätten till de boende på kvartersoch husnivå. I den regeringsproposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar finns det på s. 21 ett avsnitt om bostadsrättens fördelar. Där görs en uppräkning i punktform, som i sak visar att det egentligen bara är spekulationen i samband med försäljning och upplåtelse av bostadsrätt som inte kan tillfredsställas i hyresrättens form. På varje punkt i övrigt finns det goda möjligheter att klara inflytandet lika bra som då det gäller bostadsrätten. Men trots detta, och trots de erfarenheter som man också på regeringshåll måste känna till, drar regeringen den dåligt underbyggda och enligt vår mening felaktiga slutsatsen att bostadsrätterna måste öka och att hyresrätter bör förvandlas till bostadsrätter i ökad utsträckning för att man skall kunna åstadkomma ett av alla önskat ökat boinflytande. Vi har i vpk-motionen 2507 kritiserat propositionens innehåll och ställt förslag som vi menar snarast bör förverkligas, oberoende av hur det går med propositionsförslaget och utskottsmajoritetens förslag. Vi anser att man måste få till stånd en utvidgad kommunal förköpsrätt även utan efterföljande bostadsrättsomvandling. Likaså anser vi att priskontroll och hembudsskyldighet måste införas generellt och gälla även befintliga bostadsrätter. Bostadsrättskommitténs betänkande och olika remissyttranden visar bl.a. att de problem som sammanhänger med privat fastighetsägande, kommunal förköpsrätt, priskontrollerande åtgärder, hembudsskyldighet, ökad segregation osv. inte löses genom sådana förslag som regeringen nu har kommit med. Vi avstyrker därför förslaget till lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Om den här ombildningslagen ändå genomförs, yrkar vi på att en effektiv priskontroll och hembudsskyldighet skall införas för bostadsrätter och att allmännyttiga bostadsföretags hyreshus skall undantas från lagen. lagstiftning anser vi att det är alltför kort tid fram till den 1 juli 1982. Vi föreslår därför att ikraftträdandet av en eventuell ny lag senareläggs till den 1 januari 1983. En ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter har inte särskilt många fördelar, och jag har redan nämnt att man kan uppnå de fördelarna inom hyresrättens ram. Däremot finns det en del nackdelar. För att ta ett exempel så leder en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt till en förlust av skatteintäkter för stat och kommun, enligt bostadsrättskommittén. Vi anser att det finns betydligt angelägnare områden än detta, vilket innebär att man ytterligare subventionerar till dem som äger sin bostad. Det finns stora hål att stoppa i. Det kan exempelvis gälla förbättringar av dåliga bostäder och bostadsmiljöer, stödet till resurssvaga hushåll som inte har råd att efterfråga en modern rymlig bostad, eller åtgärder för att minska tiotusentals ungdomars bostadsproblem. Överlåtelsepriserna kommer av allt att döma att utgöra ett hinder för hushåll med begränsade ekonomiska resurser att köpa en lägenhet med bostadsrätt.

En övergång till bostadsrätt är varken en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för ett ökat boendeinflytande. Övergången till bostadsrätter innebär uppenbara risker för en ökad social segregation och de negativa effekter som detta medför. En utgångspunkt måste vara att det är boendet och inte ägandet som inflytandet skall utgå från. Staten och kommunerna måste nu satsa mera på att behålla och förstärka de allmännyttiga bostadsföretagen och deras hyreshus. Det är på detta område som den största möjligheten finns att snabbt åstadkomma en ordentlig utbyggnad av boendeinflytandet. Överlåtelserna till bostadsrätter och småhus har som bekant under senare år nått en nivå som inte kan anses vara acceptabel från bostadssociala utgångspunkter. Detta förekommer inte bara i Stockholms innerstad, utan är ganska utbrett även i ett antal andra kommuner och regioner. Det handlar om priserna vid förstagångsöverlåtelser, men även vid kommande försäljningar. Inte minst gamla bostadsrätter från 1940-, 1950-, 1960 och 1970-talet har stigit våldsamt i pris och betingar nu sådana priser att det är omöjligt för hushåll med vanliga inkomster att efterfråga sådana bostäder. Det har i den diskussion som har förts sagts att det inte är någon risk för att man skulle äventyra de allmännyttiga bostadsföretagen genom att stimulera till ökad övergång till bostadsrätter — det skulle inte föreligga någon större risk att det skulle ske några sådana försäljningar. Men det är klart att borgerligt styrda kommuner med allmännyttiga företag i linje med sin syn på bostad och ägande kan sälja ut t.o.m. betydande delar av dessa företag. Det har som bekant ställts åtskilliga sådana förslag i de kommunala församlingarna landet runt. Bl.a. därför bör ”allmännyttan”, på sätt som vi har föreslagit i vpbk-motionen, undantas från ombildningslagen. Det finns i propositionen en rad underliga påståenden, bl.a. beträffande ”allmännyttan”. På s. 26 sägs exempelvis: ”Det bör vara ett naturligt led i arbetet för ett allmännyttigt företag som avser att försälja ett hus att i förväg undersöka om de boende är intresserade av att själva ta över ——=-.” Det är klart att det bör vara naturligt. Men min fråga i sammanhanget blir: Vilka allmännyttiga bostadsföretag har till uppgift att sälja hus? Det är väl ändå inte vare sig någon näraliggande eller långsiktig uppgift med utgångspunkt i de allmännyttiga bostadsföretagens mål och uppgifter som instrument för en social bostadspolitik att syssla med försäljning av sina hus? Både civilutskottet och lagutskottet har framhållit att regeringsförslaget är bra då det gäller att stimulera och engagera hyresgästerna till aktiva insatser. Vad man på det sättet ansluter sig till är förslaget att stimulera och aktivera hyresgäster, inte till att ta initiativ inom ramen för de möjligheter som faktiskt finns till ökat inflytande och ansvarstagande, utan till aktiva insatser för en övergång från hyresrätt till ägande. I betänkandet söker man stöd för sina och regeringens argument hos bostadsrättskommittén, när det passar. När det inte passar tar man avstånd från förslaget från bostadsrättskommittén. Regeringen och utskottsmajoriteten kan inte acceptera lösningar som man har varit med och genomfört genom exempelvis bostadsanvisningslagen. Då var det lämpligt att hyresgästernas ställning blev beroende av praktiska politiska beslut inom varje kommun, men det går enligt utskottsmajoriteten inte nu, exempelvis då det gäller en utvidgad kommunal förköpsrätt. Jag vill kort kommentera ytterligare några punkter i utskottsbetänkandet. Beträffande yrkandet i vpk-motionen 2507 om att undantag skall göras för allmännyttiga bostadsföretag säger man bl.a. att motsvarande undantag har föreslagits av bostadsrättskommittén. Men så säger man: Utskottet delar bostadsministerns mening att hyresgästerna hos de allmännyttiga bostadsföretagen inte bör sättas i ett sämre läge än övriga hyresgäster, när det gäller möjligheterna att välja en övergång till bostadsrätt. Men här är det ju inte bara fråga om samma möjligheter. Låginkomsttagare, arbetslösa och hundratusentals andra hushåll har inte de ekonomiska möjligheterna att vara med i det här spelet. Utskottsmajoriteten skriver också att kravet på att de boendes inflytande över ombildningsprocessen garanteras är, även enligt civilutskottets mening, tungt vägande. Men jag menar att det är mera tungt vägande att se till att man får bättre möjligheter och en snabbare väg till inflytande utan att behöva köpa och äga sin bostad. Jag vill ställa följande fråga till utskottsmajoritetens talesmän: Vill utskottsmajoriteten eller vill utskottsmajoriteten inte ha spärrar mot oskäliga priser för bostadsrättslägenheter? Utskottsmajoriteten säger nämligen att den inte vill gå med på någon hembudsklausul som skulle ge möjlighet att begränsa överlåtelsepriserna. Då måste man fråga sig: Vill utskottsmajoriteten över huvud taget vara med om att införa några sådana spärrar mot oskäliga priser på hyreslägenheter? Lagutskottet har i sitt yttrande tagit upp problemen med de höga överlåtelsepriserna och säger att man tycker att den frågan skall lösas på annat sätt än vad som anförs i soch vpk-motionerna. Men berätta då för oss på vilket annat sätt man tänker sig att lösa detta! Det är inte ointressant för kammarens ledamöter liksom inte heller för de människor och hushåll som kommer att beröras att få reda på detta. Det kan väl inte räcka med den hänvisning som görs längre fram i betänkandet och där det heter: ”Frågorna om prisbildningen vid överlåtelse av bostadsrätter har belysts av bostadsrättskommittén.” Herr talman! Jag har försökt framföra några tankar med utgångspunkt i innehållet i propositionen, i utskottsbetänkandet och i vpk-motionen. Jag vill avslutningsvis understryka att frågan om verkligt inflytande och bestämmanderätt i boendet självfallet är en av de viktigaste delarna i en social bostadspolitik. En fördjupad och långt gående boendedemokrati blir emellertid knappast möjlig förrän den privata äganderätten till hyreshus upphävs. Vi menar att husen måste överföras i kommunal ägo och ställas under hyresgästernas kollektiva förvaltning. Alla hinder som finns eller kan komma att resas mot realiserande av ett verkligt boendeinflytande måste undanröjas, om så behövs genom lagstiftning och bestämmelser som kan behöva tillkomma då fastighetsägare sätter sig på tvären. Ägande av lägenheter i form av andelar i huset, genom bostadsrätt eller på annat sätt behöver inte alls, såsom man från borgerligt håll oftast förutsätter, vara något villkor eller någon förutsättning för ett verkligt inflytande och bestämmande. Hyresgästerna kan och måste få samma möjligheter till självförvaltning som boende i andra upplåtelseformer. Hyreshusens förvaltning kan successivt frikopplas från ägandet och i stället knytas till boendet, brukandet, av lägenheterna. Hyresgästerna är inte sämre skickade att ta ansvar för sina bostäder än de som bor med bostadsrätt eller de som bor i eget hus. Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 2507 och till de socialdemokratiska reservationer som fogats vid betänkandet.
Herr talman! Låt mig redan från början konstatera att regeringens förslag i alla principiellt väsentliga delar tillstyrks av en bred majoritet inom civilutskottet. De mest avvikande ståndpunkterna förs fram av socialdemokraterna, inte i reservationerna utan som särskilt yttrande. I detta yttrande finns det dock inslag som —-i en mindre polemisk språkdräkt— inte borde möta alltför skarpa invändningar. Jag tänker då närmast på betoningen av de allmännyttiga bostadsföretagens syften och värdet av deras utbud av hyresrättslägenheter. Dessa markeringar från socialdemokraternas sida står inte i motsats till den uppfattning som torde ha ett brett stöd i riksdagen. Om det görs klart att förslaget i propositionen inte har som mål att avveckla allmännyttan, tror jag att vi kan få en fortsatt meningsfull debatt om hur också bostadskooperationen skall ges bättre möjligheter att spela sin av väldigt många erkänt viktiga roll. När det gäller inriktningen på upplåtelseformer skulle säkert mycket vara att vinna, om socialdemokraterna kunde avstå från bruket — eller snarare missbruket — av odefinierade klichéer och i stället talade om konkreta ting. Den socialdemokratiska huvudreservationen torde vara reservation 2 om vidgad kommunal förköpsrätt. En sådan ordning ställs inte som ett alternativ till regeringsförslaget. Reservanternas syfte tycks vara att täcka ägarövergångarna med den kommunala förköpsrätten och lämna åt den föreslagna lagstiftningen att tillämpas i övriga överlåtelsefall. Den principiella motsättningen är klar och ett utflöde ur socialdemokratins traditionella misstroende mot de boende själva och den motsvarande övertron på samhällets möjligheter att veta bättre än de boende själva vad som är bäst för dem. Reservationens hänvisningar till tidigare nerröstade reservationer ger också anledning att se socialdemokraternas ställningstagande lika mycket som en röst för ett steg mot en i allmänhet vidgad förköpsrätt och därmed ett ökat samhällsinflytande över mark och bostäder. Detta perspektiv är allmänpolitiskt och inriktningsmässigt värt att se klart även när det gäller det begränsade målet att främja bostadsrättens användning. Reservation 3 om uppföljning av vissa ombildningar har väl knappast något annat syfte än att markera en misstro mot ombildningen av privat hyresrätt till bostadsrätter utanför HSB:s och Riksbyggens ram — en misstro som kanske inte är så allvarligt menad, eftersom yrkandet i sak inte egentligen betyder någonting praktiskt. Det får väl ses som ett inlägg för invärtes bruk inom de socialdemokratiska leden. En liknande syftning åt det invärtes bruket tycks ligga också i reservationen 5, där socialdemokraterna tydligen är känsliga för en vpk-kritik för att de inte löpt linan ut och även kunnat fridlysa allmännyttan från kooperativa idéer hos de boende. Redan i början av det här anförandet noterade jag att det inte förekommer någon sammansvärjning mot allmännyttan. Jag vill åter betona detta. Det är inte de allmännyttiga företagen i sig som är det politiska målet — de är redskap för en bostadspolitisk ambition, som vi i många år varit tämligen eniga om. Företagens ansträngningar att öka boendedemokratin inom hyresrättens ram står inte i någon principiell motsättning till önskemålet att ge de boende möjlighet att övergå till bostadsrätt i de fall där de själva anser att det är den önskvärda lösningen. I reservation 7 utvecklar utskottets socialdemokrater sina krav på någon typ av reglering av priserna vid överlåtelse av ”begagnade” bostadsrätter. Yrkandet i reservationen är väl inte särskilt dramatiskt. Socialdemokraterna villatt riksdagen inte antar förslaget till 11 a §i bostadsrättslagen och därmed gör klart att man inte får ta in stadgebestämmelser, som i praktiken innebär en hembudsskyldighet. Följer man regeringsförslaget så kan också framtida bostadsrätter överlåtas fritt — något som klart ligger i de boendes intresse. Bostadsrättskommittén hade dock här uppfattningen att hembudsskyldighet skulle kunna skrivas in i stadgarna. Remisskritiken måste emellertid anses väga tungt — särskilt när den tar upp riskerna för en splittring på bostadsrättsmarknaden. Kluvenheten kommer också till uttryck i HSB:s remissvar, där man hävdar att organisationen bör få andel i en värdestegring när bostadsrätterna försäljs efter hembud. Det är värt att notera att man där är ute i samma syfte som man i andra sammanhang kritiserar. Den grundläggande frågan är att det ostridigt förekommer överlåtelsepriser som måste anses vara för höga, eftersom bostadsrätterna inte blir ekonomiskt tillgängliga för en stor del av befolkningen. Detta gäller kanske framför allt i Stockholms innerstad. I de här sammanhangen nämner man då ofta ordet spekulation utan att närmare ange vad det innebär för någonting. Det torde väl också vara obestritt att även om man tillät hembudsklausuler "inya föreningar, skulle det knappast få någon större effekt från bostadssocial synpunkt på de marknader där priserna redan har etablerat sig på en hög nivå. Jag utgår ifrån att inte heller de socialdemokratiska reservanterna kan tänka sig en ordning där man skulle prisreglera retroaktivt och sålunda närmast godtyckligt flytta reellt uppfattade värden från en grupp av boende till deras efterträdare. Reservationen 8 gäller ikraftträdandet. Så vitt jag förstår är önskemålet om en framflyttning av ikraftträdandet med ett halvår inte dikterat av de ädla motiv som reservationen ger sken av. Också här är det närmast fråga om att för ”invärtes bruk” konstruera ett rävgryt med en extra utgång som kan användas om valresultatet skulle möjliggöra några socialdemokratiska initiativ av praktisk betydelse på området. Propositionens förslag om i kraftträdande snarast möjligt, dvs. i detta fall den 1 juli i år, måste anses helt tillfredsställande när det gäller en lagstiftning av den här typen. Vpk:s yrkanden sammanfaller delvis med de socialdemokratiska reservationerna. Den avgörande skillnaden ligger i att vpk inte vill godta den föreslagna förvärvslagen och de ändringar man bedömt vara följdändringar till denna. Man godtar inte ens lagen i förening med en vidgad kommunal förköpsrätt. Utgångspunkten för resonemangen i motionen och vpk:s slutsats har inte något glasklart logiskt samband. I stället tycks det vara så att man rent principiellt är motståndare till bostadsrätt och därför vill motarbeta den. En mycket klar majoritet har en annan uppfattning, och därför blir väl voteringarna mest en demonstration. På en punkt har en utskottsmajoritet av socialdemokrater och centerpartister gått emot regeringsförslaget och i princip vidhållit vad kommittén föreslog. Det gäller frågan om den majoritet som skall finnas på bostadsrättsföreningens stämma för ett frivilligt köp av en hyresfastighet. Den huvudregel som vi alla är ense om innebär att ett sådant stämmobeslut skall biträdas av så många av medlemmarna att antalet svarar mot minst två tredjedelar av antalet av de uthyrda lägenheterna. Poängen i regeln är självfallet att man skall ha ett starkt stöd för en ombildning och inte kunna med knapp majoritet tvinga sin vilja på en mindre men stark grupp. Föreningens framtid beror ju i sak på att man får ett brett och aktivt engagemang. Så långt är vi, som sagt, alla ense i utskottet. Majoriteten, bestående av socialdemokrater och centerpartister, föreslår emellertid i betänkandet att den här majoritetsregeln inte skall gälla när bostadsrättsföreningar som är anslutna till de rikskooperativa organisationerna, exemplifierat med HSB eller Riksbyggen, köper fastigheter frivilligt, dvs. när de inte använder sig av den föreslagna förvärvslagen och inger s.k. intresseanmälan. Finns det en sådan anmälan, förfaller de rikskooperativa organisationernas möjligheter att träda in och köpa utan stöd av majoritetsregeln. Motivet till denna ordning är enkelt och klart. Om man, som det sägs i propositionen, vill främja bostadsrätten, kan man som vi ser det inte samtidigt sätta upp regler som hindrar de praktiskt sett mest verksamma förvärven — oftast då det gäller köp av ett stort antal lägenheter, när det kan vara svårt för de enskilda hyresgästerna att administrera en övergång. Utskottet påpekar dock att kravet på de boendes inflytande över ombildningsprocessen är tungt vägande även här. Utskottet har också ansett att det knappast finns anledning att anta annat än att de nämnda föreningarna, på annat sätt än genom en formell majoritetsregel, kommer att bevaka att det finns ett ”betryggande, manifesterat intresse för ombildningen” hos hyresgästerna. Därmed borde eventuella åsiktsskillnader kunna anses överbryggade. Herr talman! Det här ärendet torde bli min politiska — framför allt bostadspolitiska — epilog här i riksdagen, dvs. om voteringen går som vi kan förutse. Jag vill inte sticka under stol med att jag känner mig mycket till freds med att på det här sättet ha fått vara med om att föra bostadsrättstanken vidare inom svensk bostadspolitik. Jag ber med detta att få yrka bifall till vad civilutskottet har föreslagit i betänkande 41.
Herr talman! Jag skall minimera min replik, även om jag är så mycket emot det mesta av vad Sven Eric Åkerfeldt sagt och vad han har tillvitat oss socialdemokrater att det borde ta mycket längre tid och kräva ett ordentligt meningsutbyte med honom. När Sven Eric Åkerfeldt börjar sitt anförande med påståendet att socialdemokraternas särskilda yttrande ger möjligheter till en bred anslutning skall jag nöja mig med att läsa upp ett stycke ur vårt yttrande: ”De allmännyttiga bostadsföretagen har tillskapats för att tjäna ett viktigt bostadssocialt syfte som inte kan frångås. Det finns därför inga skäl för att omvandla dessa företag till bostadsrättsföreningar.” Nu står Sven Eric Åkerfeldt i talarstolen och talar om motsatsen. Litet konsekvens kan man väl kosta på sig i kammaren i Sveriges riksdag, även om klockan är några minuter i 18.
Herr talman! Jag skall också försöka fatta mig kort. Först vill jag bara göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att Sven Eric Åkerfeldt sade att det inte är allmännyttan i sig som är det politiska målet i de här förslagen och Nr 162 när det gäller att främja övergången från hyresrätt till bostadsrätt. Nej, men Onsdagen den det är allvarligt nog att allmännyttan finns med i bilden i det här 2 juni 1982 sammanhanget. Aven om det inte är den i sig som är det politiska målet, så finns det ändå där som en målsättning att man också då det gäller de allmännyttiga bostadsföretagen skall främja en sådan här övergång. Och vilka delar av de allmännyttiga bostadsföretagens bostadsbestånd det blir behöver vi inte hysa något tvivel om. Det blir naturligtvis de mest attraktiva delarna. Sedan påstår Sven Eric Åkerfeldt att vpk skulle vilja motarbeta bostadsrätten. Vi har så länge bostadskooperationen funnits i det här landet varit aktiva tillskyndare av en utbyggnad av den kooperativa bostadsrätten. Vi har aktivt deltagit i det arbetet. Vi har ingalunda varit och vi är inte heller nu motståndare till bostadsrätt, men vi vill icke vara med om att främja en ökad övergång till upplåtelse med bostadsrätt för nyproduktionen så länge Övriga partier vägrar att medverka till att vi får en effektiv priskontroll och ett stopp för överlåtelsepriserna på både äldre och nyare bostadsrätter. Sven Eric Åkerfeldt har litet för bråttom när han skall dra slutsatser utifrån att vi har yrkat avslag på ombildningslagen och de följdändringar som hör till. Läs motionen, Sven Eric Åkerfeldt! Jag nämnde några av våra förslag. Oavsett hur det går har vi alltså förslag beträffande hembudsskyldighet, beträffande kontroll av överlåtelsevärden osv.

Fru talman! Jag tycker inte att jag fick något svar på min fråga till Sven Eric Åkerfeldt om centerns ställningstagande angående undantag från majoritetsregeln. Vi folkpartister anser att det viktiga i propositionen är att förslagen syftar till att underlätta för de boende att bilda bostadsrätt, att slå vakt om den enskilde — inte att underlätta för vissa organisationer. Det är klart att man skall ta till vara erfarenheterna hos de rikskooperativa företagen, men det är de boende själva som skall ta initiativet. Det blir faktiskt en monopolställning för de två organisationer som namnges i betänkandet — och det finns ju andra seriösa organisationer. Särbehandlingen kan till sist gå ut över de boende, och det är dem som vi skall slå vakt om.
Fru talman! Jag blev före middagspausen bemött av Oskar Lindkvist och Tore Claeson. Oskar Lindkvist hävdar att jag inte är konsekvent när jag säger att jag i vissa stycken kan vara med på socialdemokraternas särskilda yttrande. Oskar Lindkvist skall emellertid observera att jag sade att jag i vissa stycken kunde vara med på detta, nämligen om det kläddes i en behagligare språkdräkt— och den reservationen är rätt viktig. Vad som sägs i det särskilda yttrandet i det viktigaste avsnittet är att de allmännyttiga bostadsföretagen tjänar ett viktigt bostadssocialt syfte, och det står för min del oemotsagt. Mitt omdöme om det särskilda yttrandet är alltså att det skall ses som en helhet och borde ha en annan språkdräkt. Tore Claeson säger att det är allvarligt att alla allmännyttiga företag finns med i propositionen. Jag frågar mig om det egentligen är så allvarligt — även om jag har de utgångspunkter som Tore Claeson har. Litar inte Tore Claeson på den kommunala demokratin och demokratin i de kommunala företagen? Det är de som til syvende og sidst avgör om det skall ske någon försäljning och därmed en övergång. Detta är naturligtvis meningar som kan göra sig gällande med skiftande styrka i olika kommuner, men det ligger väl i den kommunala demokratins idé. Vi öppnar alltså här en möjlighet att förfara på detta sätt men absolut ingen skyldighet. Även Kerstin Ekman har bemött mig och vill ha en närmare motivering till att vi har bildat majoritet tillsammans med socialdemokraterna i frågan om undantag för de rikskooperativa organisationerna. Motivet är helt enkelt att de övergångar som hittills har skett till övervägande del har varit sådana som initierats och administrerats av dessa organisationer, främst HSB. För att vi skall kunna få till stånd övergångar i någon betydande omfattning är det viktigt att vi tillgodogör oss den sakkunskap och den garanti som finns inom dessa organisationer via deras målsättning, för att detta skall göras seriöst och man inte skall gå in i affärer som är äventyrliga ur ekonomisk synpunkt. Det borde vara en trygghet och en garanti för de hyresgäster som vill övergå till bostadsrätt. Det är kort sagt motivet för att vi skall låta dessa organisationer fortsätta på hittillsvarande villkor. Vi skall observera en sak, som har vållat en del missförstånd: Detta innebär inte något intrång på de hyresgäster som via en intresseanmälan vill förvärva en fastighet och bilda en egen privat förening. Där är dessa organisationer utestängda. Detta gäller bara i fråga om frivilliga köp och när dessa organisationer tar initiativet. Det är i korthet motivet.
Fru talman! Det blev ett snabbt avbrott i debatten före middagsuppehållet, då det var tänkt att vi skulle avsluta den med några repliker. Jag vill nu gärna säga något med anledning av Sven Eric Åkerfeldts första anförande. Sven Eric Åkerfeldt har varit medlem i bostadsrättskommittén. Denna bostadsrättskommitté har enhälligt föreslagit att förköpsrätt beträffande bostadsrätt inte skall vara aktuellt när det gäller egendom ägd av en kommun. Sedan sitter Sven Eric Åkerfeldt i civilutskottet, och där går han med på ett förslag om att kommunägd egendom skall bli tillgänglig för förköpsrätt och bostadsrätt. Sedan står han i talarstolen och ansluter sig till det särskilda yttrande som socialdemokraterna har fogat till civilutskottets betänkande, och där vi uttalar oss mycket klart emot att det kommunala beståndet skall upplåtas med bostadsrätt. Jag tycker inte att det är konsekvent. Och därför var jag litet överraskad av att Sven Eric Åkerfeldt med sådan entusiasm kunde uttala sig om socialdemokraternas särskilda Ett par saker till tror jag att vi skall kunna klara ut mycket snabbt. Vi har föreslagit att den kommunala förköpsrätten skall utvidgas så att kommunerna kan avgöra om ett bostadsbestånd skall upplåtas till bostadsrätt eller inte. Vi tycker det är mycket konsekvent. Det verkade på något ställe i propositionen som om självaste bostadsministern också ansåg att det kunde ligga någonting i att kommunerna fick vara med och bestämma vilka bostadsområden som kunde vara lämpliga för bostadsrättsupplåtelse. Orsaken till att vi hävdar den kommunala förköpsrätten som en central lösning är att det går att förena med ett bibehållande av en bostadssocial bedömning beträffande kommunens bostadsinnehav. Det tycker vi är mycket viktigt. Och därför har vår reservation fått den utformningen att vi sagt att den kommunala förköpsrätten skall utvidgas till att gälla förköp även av fastigheter som är aktuella i det här avseendet. Sedan råkade Sven Eric Åkerfeldt säga någonting som jag uppfattade som att socialdemokraterna skulle vara traditionellt misstrogna mot de boende. Det fattar jag ingenting av. Vi är ju en folkrörelseorganisation på bred basis, med facklig och politisk anslutning. Jag kan inte förstå att vi skulle hysa något sådant misstroende. Ur vår arbetarrörelse har hela bostadskooperationen växt fram och utvecklats — inte är det något misstroende mot några boende. Det kanske också är på tiden att avfärda den skillnad som finns mellan den bostadsrätt som kan uppkomma enligt det förslag som föreligger från regeringen och den bostadsrätt som hör hemma inom den reguljära bostadskooperationen. Hela erfarenheten från Stockholm visar ju att en upplåtelse med bostadsrätt eller äganderätt eller någonting liknande — som vi har i Stockholms innerstad — låser fastigheterna. De kommer utom räckhåll för fördelningen av lediga lägenheter. Det handlar om dyra, påkostade lägenheter, som kan köpas av dem som kan göra en skatteplanering för sina inkomster. Läs Stockholms Tidningen för i dag, där det finns ett referat från Helsingfors, där problemen är precis likartade, eller lyssna till vad borgmästaren i Köpenhamn lät hälsa till Sverige för några år sedan, när han hade en bostadsdelegation på besök. Gör inte om vårt misstag, sade han, att upplåta lägenheterna i innerstaden med privat bostadsrätt och äganderätt, för då kommer ni aldrig mer åt dessa lägenheter, för de omvandlas automatiskt till investeringsobjekt. Den risken finns, när man plockar ut fastigheter ur bostadsbeståndet och säger: Här skall det vara bostadsrätt, här skall det bli någonting annat, den här fastigheten skall inte längre finnas tillgänglig inom den sociala bostadssektorn. Jag hävdar mycket bestämt att även i den lilla debatt som vi har haft nu finns det riksdagsledamöter som säger att om HSB och Riksbyggen skulle få vara undantag när det gäller tvåtredjedelsregeln skulle verksamheten gå ut över de boende. Jag har aldrig hört talas om något enda exempel på att man inom svensk bostadskooperation har tagit beslut som har gått emot de boende. Det är ett av de märkligaste inlägg som jag har hört på länge i den här kammaren, där vi ändå är rätt vana vid att man uttalar sig med visst förakt om folkrörelserna, i detta fall de rikskooperativa organisationerna. Hela verksamheten, som är medlemsförankrad, går ju inte ut på någonting annat än att ta till vara de boendes intressen. I det ögonblick då man inte kan klara den verksamheten har man ingen uppgift att fylla på svensk bostadsmarknad. Så enkelt är det för dem som har någon insyn i hur en folkrörelseorganisation fungerar i det svenska samhället.
Fru talman! Sven Eric Åkerfeldt frågar: Litar inte Tore Claeson på den kommunala demokratin? Jo, det gör jag, men jag litar inte på borgerliga majoriteter då det gäller att föra en bostadspolitik med en klart social inriktning och då det gäller att möta risken för en utförsäljning av allmännyttans lägenheter.

Det går nämligen inte att å ena sidan låta de osunda spekulationerna i fråga om bostadsrätter fortsätta och å andra sidan stimulera en ökad övergång till bostadsrätter. För det kommer att öka segregationen, det kommer att öka åtskillnaden i boendet, det kommer att öka skillnaderna mellan fattiga och rika. Människor med små inkomster, utslagna människor, familjer med många barn — invandrare och andra — bor redan i sina bostadsområden och de bättre bemedlade i andra. Stimulerar man en övergång till ägda lägenheter i ökad takt, då ökar också segregationen, då ökar svårigheterna på bostadsmarknaden för de människor som redan nu ligger dåligt till.

Fru talman! Sven Eric Åkerfeldt sade att det inte var något intrång i hyresgästernas möjligheter, om de själva ville. Nej, tacka för det! Det vore väl otänkbart att vi skulle fatta ett sådant beslut. De övergångar som skett har varit bra, men då fanns ju inte de möjligheter som kommer att finnas i och med att vi antar de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det finns en bestämd linje i propositionen, nämligen direkt inflytande för de boende. Det tycker jag att vi skall slå vakt om. Jag har sagt att man skall ta till vara de erfarenheter som finns hos organisationerna men att det är de boende själva som skall bestämma sig och välja vilken organisation de vill ha till stöd. Oskar Lindkvist! När man använder sig av möjligheten att bilda bostadsrättsföreningar och sedan erbjuda dem till de boende är det faktiskt tjänstemännen som sitter på sina kontor och bildar bostadsrättsföreningarna och sedan går ut till de boende och erbjuder dem dessa bostadsrätter. Vad jag tycker är särskilt viktigt är att det är de boende själva som kommer fram till beslutet: Nu vill vi själva bilda bostadsrätt av vårt hus. Sedan söker man sig till en organisation, om man behöver stöd — och det behöver man för det mesta. Det är faktiskt inte bara Oskar Lindkvist i den här kammaren som har kontakt med folkrörelser. Det är många av oss som har det. Jag har det också, även om jag inte har kontakt med samma folkrörelser som Oskar Lindkvist har.
Fru talman! Jag undrar om inte Tore Claeson slant litet — det är lätt gjort i en sådan här debatt. Han säger att han litar fullt ut på den kommunala demokratin och ansluter sig till den i dessa frågor. Men sedan tillägger han att han inte litar på den borgerliga majoritet som kan finnas. Detta är litet avslöjande. Här vill alltså Tore Claeson — och hans partivänner, förmodar jag — skapa regler som hindrar ett genomslag för en ur deras synpunkt misshaglig majoritet. Men vill man ansluta sig till dem som hyllar den kommunala demokratin, får man acceptera vilken majoritet det än blir, för den är ju ett utslag av folkviljan, som ytterst är den kommunala demokratins grund. Kerstin Ekman säger att det tidigare har gått bra att ombilda hyresrättslägenheter till bostadsrätter med hjälp av de rikskooperativa organisationerna. Så långt är vi överens. Men så tillägger hon att nu får vi raka linjer, och då skall även dessa organsiationer följa de linjerna. Det är detta som har skapat problem. Vi har gjort det lättare för dem som i privat regi vill bilda bostadsrätt. Men samtidigt har det uppstått ett hinder för de rikskooperativa organisationerna, som av tradition har gjort på ett annat sätt. Beträffande de rikskooperativa organisationernas möjlighet att tillvarata de boendes intressen och beträffande demokratin inom organisationerna finns det väl ingen anledning att spilla fler argument. Jag tror att vi är eniga på den punkten. Oskar Lindkvist återkommer till mitt anförande, där jag berörde det särskilda yttrandet, och menar att jag har anslutit mig till yttrandet. Mitt ordval var emellertid inte sådant, att man kan dra den slutsatsen. Jag sade att i det särskilda yttrandet finns inslag som i en mindre polemisk språkdräkt inte borde möta alltför skarpa invändningar. Jag tänker då närmast på betoningen av de allmännyttiga bostadsföretagens syften och värdet av deras utbud av hyresrättslägenheter. Det, Oskar Lindkvist, är inte detsamma som att ansluta sig till yttrandet som sådant. Sedan säger man att det i många fall skulle vara ett misstroende mot de boende, om man inte skulle tillåta de rikskooperativa organisationerna att göra undantag från majoritetsregeln. Jag vill hävda att det finns ett annat misstroende mot de boende i den socialdemokratiska reservation som handlar om den kommunala förköpsrätten, ett misstroende som återkommer i en passus i det särskilda yttrandet. Det är tydligen meningen enligt socialdemokraternas uppfattning att man skall ta hänsyn till de boendes, hyresgästernas, önskningar, men via kommunen. Det är kommunen som skall avgöra när en fastighet skall få köpas och ombildas till bostadsrätter, och då skall kommunen ta hänsyn till de boendes intressen. Varför är det nödvändigt att hänsynen till de boende skall tas via kommunen? Jag menar att det måste bli en inskränkning, och där kan man väl tala om förmyndarmentalitet. Slutligen vänder sig Oskar Lindkvist mot vad han kallar skatteplanering — och det är naturligtvis någonting väldigt fult! Det är klart att det finns avarter inom vad som kallas skatteplanering, men en normal skatteplanering är väl någonting som vi människor har all anledning att syssla med inom ramen för de lagar som vi stiftar här, och det tror jag förekommer i mycket seriösa former. Så det är nog med begreppet skatteplanering som med begreppet spekulation: Man skall analysera dess innebörd innan man fäller omdömen om det.
Fru talman! Kerstin Ekman säger att det tillgår så att en tjänsteman bildar en bostadsrättsförening, och sedan går man ut till de boende och talar om vilken upplåtelseform de skall ha. Var förekommer detta någonstans? Vilken värld är det fru Kerstin Ekman beskriver? Jag har ändå varit verksam inom konsumentkooperationen i 25 år och följt verksamheten ganska väl inifrån. Jag tycker att om man skall beskriva en organisation och inte känner till den, skall man vara väldigt försiktig med sitt ordval. Och för en gångs skull tycker jag att fru Kerstin Ekman har varit ovanligt vårdslös i sitt sätt att uttala sig när det gäller en av de mest demokratiska folkrörelseorganisationer som vi har i det svenska samhället. Beträffande Sven Eric Åkerfeldt, så får han väl leva med mitt påstående att han har instämt i vårt särskilda yttrande. Det är sagt i Sven Eric Åkerfeldts första anförande, och jag håller mig till det. Om Sven Eric Åkerfeldt sedan vill inta en annan ståndpunkt i förlängningsledet står det honom fritt, men han kommer inte ifrån det yttrande han har fällt tidigare. Slutligen säger Sven Eric Åkerfeldt med en viss betoning, att det där med skatteplanering, det är fult det. Och han menar tvärtom att skatteplanering borde nästan varje människa ägna sig åt. Jag tycker att skatteplanering i fastigheter, enbart ägnad att tillförsäkra personen i fråga en förmögenhetsbildning, utan att ge någonting åt dem som bor i fastigheten, är spekulation. Och jag är motståndare till spekulation helt och fullt, till 100 90. Det är denna form av skatteplanering som jag tycker att vi inte har råd med i det svenska samhället. Denna möjlighet har funnits alltför länge, och där har alla partier sitt ansvar. Nu måste vi se till att den spekulationsmöjligheten försvinner.
Fru talman! Jag skall inte bli långrandig när det gäller skatteplanering, för det är naturligtvis en sak som ligger litet vid sidan om. Men jag vill hävda att skatteplanering är någonting som varje människa normalt måste ägna sig åt. Om detta har tagit de former som Oskar Lindkvist beskriver, och sker i ett syfte att klart kringgå skattelagar och sådant, är det naturligtvis fult, som jag antydde tidigare. Men att sätta denna stämpel på all skatteplanering tycker jaginte är riktigt just, för det finns seriös sådan planering, och man skall akta sig för att göra svepande omdömen av det här slaget. Slutligen: När det gäller vad jag har sagt om det särskilda yttrandet, och inte vad som skall stå för eftervärlden, vill jag bara meddela Oskar Lindkvist att det jag anförde i mitt förra inlägg var ett rent citat ur mitt skrivna första anförande. Det är helt otvetydigt — det går att läsa i protokollet.

Fru talman! Med hänsyn till kammarens pressade tidsplan skall jag fatta mig mycket kort. tioner som i första hand arbetar för att förbättra kvinnans ställning i Nr 163 samhället och aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Onsdagen den Bidraget är så konstruerat att merparten av det, ungefär 70 26, kommer att 2 juni 1982 gå till de politiska kvinnoorganisationerna. Härigenom är stödet i realiteten att betrakta som ett nytt partistöd. För bara ett par månader sedan beslutade riksdagens majoritet att organisationernas retroaktivt för innevarande budgetår höja partistödet med närmare 10,5 — centrala verksammilj.kr. Vi moderater reserverade oss mot det beslutet med hänvisning till het det statsfinansiella läget. I den kärva ekonomiska situation som landet befinner sig i är det nödvändigt att alla medverkar till att hålla kostnaderna under kontroll. Att de politiska partierna på detta sätt beviljar sig förmåner innebär ett missbruk av skattebetalarnas förtroende. Detta är ett av skälen till att vi reserverar oss också mot införandet av det nu föreslagna stödet. Men det finns också andra skäl. Avsikten med stödet är att främja jämställdhetsarbetet. Genom att man inför ett särskilt bidrag, som huvudsakligen de politiska kvinnoorganisationerna kan tillgodogöra sig, anser vi att jämställdhetsarbetet i partierna riskerar att komma i ett sämre läge än vad som nu är fallet. Man kan också ifrågasätta om jämställdhetsarbetet är kvinnoförbundens främsta uppgift. Kvinnoförbunden arbetar över hela det politiska fältet, och gränsen mellan vad som kan betecknas som jämställdhetsarbete och allmänt politiskt arbete är i praktiken mycket svår att dra. Det måste vara de politiska moderpartiernas uppgift att arbeta för jämställdhet sida vid sida med de politiska kvinnoförbunden. Genom att man kopplar bidraget för jämställdhetsarbete till kvinnoförbunden finns det en uppenbar risk för att moderpartierna inte längre känner samma ekonomiska ansvar. Det finns också en risk för att kvinnoförbunden i sin nuvarande form permanentas av den enda anledningen att de erhåller statliga bidrag. Genom att bevilja det föreslagna statsbidraget gör regering och riksdag jämställdhetsarbetet och de politiska kvinnoorganisationerna en björntjänst. Jämställdheten får inte vara en fråga enbart för kvinnor. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas på bred bas och på alla nivåer inom de politiska partierna. Kvinnoförbunden har utan tvivel varit pådrivande i det arbetet, och det har börjat bära frukt. Jämställdhetsaspekterna uppmärksammas nu i alla sammanhang och drivs aktivt inte bara av kvinnorna utan också i ökande utsträckning av männen. Det är moderpartiernas ansvar att bevilja kvinnoorganisationer inom resp. parti de ekonomiska bidrag de behöver för sin verksamhet. Det reguljära partistödet på närmare 80 milj.kr. ger utrymme för ett tillräckligt ekonomiskt stöd till kvinnoförbunden. Den utredning som ligger till grund för regeringens proposition föreslår att de projektbidrag som nu utgår till kvinnoorganisationer skall tas bort till förmån för ett kontinuerligt stöd. Propositionen har dock inte tagit fasta på detta förslag. Från moderat håll vill vi tillstyrka utredningens förslag. Projektstöden riskerar att styra kvinnoorganisationernas verksamhet. Deras verksamhet blir också ryckig och svårplanerad, eftersom projektbidragen många gånger är tillfälliga och svåra att förutse. Genom att omvandla merparten av projektbidragen till reguljära stöd till 131 de icke-politiska kvinnoorganisationerna uppnår man syftet att inom ramen för oförändrade kostnader ge dessa möjligheter till en fastare organisation och en fast ekonomi. Regeringen bör därför återkomma med förslag till hur projektbidragen skall kunna omvandlas till reguljära stöd till de ickepolitiska kvinnoorganisationerna. En annan fråga som togs upp i utredningen och som vi nämner i vår motion anser vi också värd ett närmare studium, nämligen hur bidragsgivningen skall kunna avbyråkratiseras. Vi har i dag en stor mängd bidrag som utgår till olika organisationer. Ansökningsoch kontrollförfarandet varierar från fall till fall, och för den enskilda organisationen kan det många gånger vara i det närmaste omöjligt att hitta rätt i bidragsfloran. Här behövs en översyn. Det finns anledning tro att här finns utrymme för kostnadsbesparande effektivisering till glädje för såväl de bidragssökande organisationerna som statskassan. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Låt mig börja med att med tillfredsställelse hälsa att det nu kommer ett förslag om stöd till kvinnoorganisationerna — detta då som en kontrast till föregående talare, från moderaterna, som ju vill att man skall avslå förslaget i sin helhet. Jag måste säga att jag tycker det klingar väldigt falskt när moderaterna går upp och säger att det är moderpartierna som skall verka för jämställdhet. Då bör man också dra konsekvenserna av detta, och såvitt mig är bekant är vpk det enda parti som har gjort det. Vi verkar inom partiet tillsammans för jämställdheten. Därför har vi heller ingen särskild organisation som kan dra nytta av detta förslag. Däremot anser vi dessa frågor så pass väsentliga och viktiga att det är en självklarhet för oss att kvinnoorganisationerna liksom övriga folkrörelser får ett statligt stöd för sin verksamhet. Vi har dock i motion 2215 lagt fram förslag till förändringar i konstruktionen av detta stöd. Ett av våra ändringsförslag gäller hur många medlemmar en organisation skall ha för att vara berättigad till statligt stöd. Regeringen och utskottet föreslår här att en organisation skall ha 3 000 medlemmar för att få helt grundbidrag, 125 000 kr., och 1500 medlemmar för att få halvt grundbidrag, 62 500 kr. Sedan skall ett rörligt bidrag kunna utgå om 5 kr. per medlem upp till ett medlemsantal om 60 000 medlemmar. För att erhålla bidrag måste också organisationen ha en verksamhet i minst hälften av landets landsting. Vi tycker att denna konstruktion i alltför hög grad gynnar de stora och etablerade organisationerna, dit självfallet också de partipolitiska hör. En organisation måste alltså ha minst 1500 medlemmar med en geografisk spridning till hälften av landets landsting för att över huvud taget komma i fråga när det gäller stöd. Det innebär att förslaget inte gynnar de små organisationerna eller organisationer som befinner sig i ett uppbyggnadsske Nr 163 de, trots att det kanske är dessa organisationer som är i störst behov av stöd. Vi vill från vpk:s sida inte förneka att det måste ställas vissa krav på stabilitet i en organisation för att bidrag skall kunna utgå. Vi går alltså inte emot att krav ställs på visst medlemsantal och viss riksspridning. Men det organisationernas förslag som nu ligger är alltför långtgående. Vi kan se vad som gäller på andra — centrala verksamområden och konstatera hur den här konstruktionen missgynnar inte minst — je; invandrarorganisationerna. Vårt förslag innebär att helt grundbidrag om 150 000 kr. kan utgå till organisationer om minst 1 500 medlemmar och halvt grundbidrag, 75 000 kr., till organisationer om minst 750 medlemmar. Vi har inskränkt verksamhetens geografiska spridning till minst fem landstingsområden. Å andra sidan har vi sänkt det rörliga bidraget till 2 kr. per medlem i intervallet 20 000-60 000 medlemmar. Därmed kostar vårt förslag ungefär lika mycket som regeringsförslaget. På det här sättet får organisationen inte karaktär av dagslända, samtidigt som vi inte ställer orimligt höga krav på medlemsantal och riksspridning. Kvinnoorganisationernas betydelse för jämställdhetsarbetet står ju, som vi skriver i vår motion, inte direkt i proportion till medlemsantalet. Många gånger kan en mindre organisation göra ett väl så gott opinionsarbete som en stor. Det har vi under de gångna åren fått en omfattande erfarenhet av. De övriga förslag vi i motionen lägger fram rörande kriterier för statsbidrag har föranletts av att vi ansåg att man uttryckt sig mycket oklart i propositionen och använt luddiga formuleringar. Vår avsikt har varit att få klarare skrivningar från utskottet, och det har vi också fått. Jag går därför inte in på dessa förslag. Istället vill jag till sist beröra stödet till kvinnohusgrupperna. I regeringens proposition föreslås ju, till skillnad från utredningen, att de s.k. projektbidragen skall finnas kvar. Det tycker vi, fru talman, är positivt. I propositionen sägs att projektbidragen kan vara ändamålsenliga när staten under en tidsbegränsad period vill stödja särskilt angelägna ändamål. Från vpk:s sida tycker vi att kvinnohusgruppernas verksamhet är av mycket angelägen karaktär. Det gäller speciellt deras stöd till misshandlade kvinnor. Vi föreslår därför i vår motion att riksdagen uttalar att dessa kvinnohusgrupper skall kunna få statligt stöd i form av projektbidrag. Man kan visserligen hävda, som utskottet gör, att dessa grupper framför allt bedriver en lokal verksamhet som det är kommunernas sak att ge ett stöd till. Utskottet delar vår uppfattning att dessa grupper fyller en viktig funktion. Men utskottets ledamöter borde vara och är säkert medvetna om att denna insikt inte alls finns hos alla kommuner. Det är inte alls säkert att kommunerna ger det stöd som de borde ge. Medvetenheten om kvinnohusgruppernas viktiga funktion för bl.a. misshandlade kvinnor är alltså inte särskilt stor. Dessa gruppers verksamhet passar alltså enligt vår mening väl in på propositionens uttalande att projektbidragen skall kunna användas för att 133 under en begränsad tid stödja särskilt angelägna ändamål. Vi tycker att det är beklagligt att utskottet inte kunnat instämma i detta. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till vpk-motionen 2215, vilket innebär krav på ett uttalande om stöd till kvinnohusgrupperna liksom på en förändring av bidragskonstruktionen till förmån för mindre organisationer.
Fru talman! Eva Hjelmström säger att moderaterna avstyrker propositionen i dess helhet. Det gör vi av tekniska skäl. Vi avstyrker däremot inte tanken på statsbidrag till kvinnoorganisationer. Däremot anser vi att det är näst intill otillständigt att de politiska kvinnoförbunden tar merparten av bidragen, till men för andra kvinnoorganisationer. Vi föreslår därför att en del av projektbidragen skall omvandlas till reguljära bidrag till kvinnoorganisationer. Projektbidragen uppgår f. n. till 6,5 milj.kr. Det bör finnas möjligheter att ur de medlen forma ett reguljärt bidrag till de icke-politiska kvinnoorganisationerna. Det måste väl ändå vara de politiska kvinnoorganisationernas främsta uppgift att arbeta för att göra sig själva onödiga. Eva Hjelmström sade i kväll att vpk icke har något kvinnoförbund och att man inom det partiet arbetar sida vid sida. Så gör man också inom kvinnoförbunden. Man arbetar där sida vid sida med moderpartierna, och det är så jämställdhetsarbetet skall bedrivas, liksom det politiska arbetet över huvud taget. Det finns en ambition, åtminstone hos Moderata kvinnoförbundet, att så småningom avskaffa sig självt. Det är en lovvärd ambition. Jag tror att den kommer att ge resultat med hänsyn till det stora gehör som man i dag får på alla håll för jämställdhetsarbetet. Jag håller med Eva Hjelmström om att kvinnohusen fyller en mycket stor uppgift. Men de måste vara i första hand en kommunal angelägenhet. Med tanke på den nya socialtjänstlagen och socialtjänstens övergripande ansvar för det sociala arbetet inom kommunerna är det en naturlig uppgift för dessa att också se till att de funktioner som kvinnohusen fyller får en plats i den kommunala budgeten i framtiden.
Fru talman! Det är helt riktigt som Sonja Rembo säger att vi inte har någon kvinnoorganisation och därför inte speciellt gynnas av detta förslag. Men vi månar som sagt om de mindre organisationerna. Vi delar den kritik som moderaterna riktar mot att detta stöd främst kommer de stora starka organisationerna till del. Vi har velat rätta till detta. Det skulle också moderaterna kunna göra genom att lägga fram ett eget förslag på denna punkt eller genom att stödja vårt förslag, som verkligen gynnar mindre organisationer och organisationer under uppbyggnad och inte i första hand de stora starka etablerade partipolitiska organisat.onerna. Om Sonja Rembo och moderaterna verkligen menar vad de säger, finns det all anledning att stödja vpk-förslaget. Sedan till kvinnohusgrupperna. Sonja Rembo kan inte vara omedveten om att kommunerna — vi har haft det uppe vid ett otal tillfällen — berövats miljarder efter miljarder. Moderaterna vill t.o.m. beröva dem än mer. Det innebär att kommunerna tvingas skära ned på en rad verksamheter. Tyvärr tvingas man konstatera att kvinnoområdet inte är det första man satsar på och bygger ut i ett skede, när kommunerna tvingas skära ned på alla områden. Tvärtom kan vi befara att redan de få kvinnohus som finns kan komma i kläm genom den ekonomiska politik som moderaterna har varit med om att bedriva. Sonja Rembo hänvisar till socialtjänstlagen. Det är våldsamt bra med lagar, men lagar ger inte kommunerna några möjligheter att bygga ut olika verksamheter. Lagar skapar förutsättningar för att kunna göra detta, men de finns redan förut. Vad som krävs är naturligtvis pengar. Det borde även moderaterna förstå.
Fru talman! Jag tänker inte ta upp Eva Hjelmströms kastade handske om kommunernas nedskärningar. Eva Hjelmström vet lika bra som alla andra här i kammaren att vi i det ekonomiska läge som vi befinner oss i måste lära oss att prioritera. Vi får inte mer jämställdhet bara genom att ösa ut mera pengar. Det är inte på det sättet. Frågan är hur vi prioriterar och hur vi arbetar i kommunerna. Där har vi ett gemensamt intresse över alla partigränser när det gäller att se till att frågor som berör kvinnor och är angelägna för kvinnor får en hög prioritering i detta arbete. Men det är — och det anser jag fortfarande — en rent kommunal angelägenhet. Vi föreslår, Eva Hjelmström, att regeringen kommer med ett helt nytt förslag om stöd till kvinnoorganisationerna. Vi avvisar alltså inte tanken på stöd till kvinnoorganisationerna. Jag vill än en gång understryka detta. Vad vi avvisar är stöd till de politiska kvinnoorganisationerna, ett stöd som i realiteten är ett nytt partistöd ovanpå de 80 milj.kr. som redan utgår i partistöd. Vi protesterade, när man höjde partistödet med 10,5 milj.kr. Vi protesterar, när man nu försöker lägga på merparten av de 2 milj.kr. som är avsatta för kvinnoorganisationer. Det är det viktiga i vår reservation, Eva Hjelmström. Det framgår om Eva Hjelmström läser den ordentligt. Vi vill alltså att regeringen kommer med ett nytt förslag inom ramen för nuvarande ekonomiska resurser och där icke-politiska kvinnoorganisationer får ett stöd till sin verksamhet.
Fru talman! Vi har kommit med ett nytt förslag, och jag betraktar det som ett bra förslag. Sonja Rembo vägrar att ta upp kommunernas ekonomi. Det börjar kännas litet tjatigt att ena dagen ständigt få höra om det:ekonomiska läget och de prioriteringar som hela tiden måste göras. Jag skulle vilja uppmana moderaterna att tänka på det i morgon, när vi skall fatta beslut om försvarsutgifterna och det nya JAS-flygplanet. De miljarder som kommer att strömma till militären och till JAS skulle mycket väl kunna användas på andra områden. Vi betraktar det här som ett av dem som är betydligt mera angelägna än ett nytt stridsflygplan.

Fru talman! Det är glädjande att riksdagen i dag kan ta ställning till ett regeringsförslag som innebär att statligt stöd till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet införs. Det innebär att kvinnoorganisationer som i första hand arbetar för att förbättra kvinnans ställning i samhället och aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män skall kunna erhålla statligt stöd. De svenska kvinnoorganisationerna har spelat en stor roll för samhällets utveckling. Många reformer som i dag är självklara har direkt initierats av kvinnoorganisationerna. Även om det råder delade meningar om vem som har upphovsmannarätt till olika sociala reformer, kan man konstatera att kvinnoorganisationerna har varit aktiva som påtryckare. Utskottet ställer sig bakom de bidragskonstruktioner som regeringen föreslagit, vilket innebär att stödet utgår i form av ett grundbidrag och ett rörligt bidrag. Utskottet anser liksom regeringen att organisationerna skall vara uppbyggda efter gängse demokratiska principer. De personer som delar organisationens grundvärderingar och accepterar dess mål och stadgar skall kunna ansluta sig till organisationen. På en punkt har utskottet gjort ett förtydligande: i förhållande till propositionen. Utskottet har funnit det naturligt att den ordningen skall gälla att den bidragssökande organisationen endast får tillgodoräkna sig de medlemmar som har erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Fru talman! Jag får tyvärr konstatera att moderata samlingspartiet har en annan uppfattning om värdet för kvinnoorganisationer av att erhålla statligt stöd för sin verksamhet. Detta framgår av den reservation som företrädarna för moderata samlingspartiet i utskottet har fogat till betänkandet. Denna inställning står i strid med den uppfattning som moderata kvinnoförbundet hade den 23 maj 1979, då man tillsammans med övriga politiska kvinnoförbund begärde att statsbidrag skulle utgå till kvinnoorganisationer. Det är bara att beklaga att moderata kvinnoförbundets inflytande på partiet har varit så litet i den här frågan. Det hade varit värdefullt om stödet till kvinnoorganisationerna hade kunnat fattas i politisk enighet, men så blir nu inte fallet. Vpk har i sin partimotion yrkat på vissa förändringar av bidragskonstruktionen. Utskottet har ansett att de avvägningar och bedömningar som regeringen gjort är väl grundade och har därför yrkat avslag på motionen i denna del. I vad gäller stödet till invandrarorganisationerna framgår det av propositionen och utskottsbetänkandet att stöd skall kunna utgå till dessa, även om inte kravet på geografisk spridning har helt uppfyllts. Utskottet har även yrkat avslag på vpk:s krav om att projektbidrag skall Nr 163 utgå till kvinnohusgrupperna. Utskottet anser liksom vpk att kvinnohusgrup Onsdagen den perna fyller en viktig funktion. Eftersom stödet till kvinnoorganisationerna 2 juni 1982 skall utgå under förutsättning att rikstäckning förekommer, har utskottet inte ansett sig kunna gå med på att en ny form av stöd införs. Den verksamhet som kvinnohusgrupperna hittills har bedrivit är enbart av lokal karaktär. organisationernas Utskottets uppfattning är därför att stöd till dessa grupper i första hand bör — centrala verksamerhållas från kommuner och landsting. het Med det anförda får jag, fru talman, yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Jag tvingas återupprepa att den betydelse som kvinnoorganisationerna kan utöva i vad gäller jämställdhetsfrågor inte kan sägas stå i direkt proportion till medlemsantalet i organisationen. Många gånger kan en mindre organisation göra ett väl så gott opinionsarbete som en stor, men för att kunna bedriva opinionsarbete måste den ha vissa ekonomiska resurser. Går vi tillbaka litet och ser vilka kvinnoorganisationer som under årens lopp — under 1960 och 1970-talen inte minst — har bedrivit ett väldigt aktivt opinionsbildande arbete, så tvingas vi konstatera att t.ex. en sådan organisation som Grupp 8 åtminstone tidigare skulle ha ställts utanför, beroende framför allt på kravet på geografisk spridning. Men ingen kan förneka dess betydelse när det gäller opinionsbildande arbete. I fråga om kvinnohusen återupprepas att de är av främst lokal karaktär. Det är självfallet; ett kvinnohus kan så att säga inte förflytta sig, utan det verkar på den ort där det finns. Men det innebär inte att inte kvinnor också från andra kommuner inom ett ganska stort geografiskt område kan söka sig till kvinnohuset såväl personligen som genom att ringa dit. Att påstå att kvinnohusen — åtminstone de som fungerar i dag— enbart skulle betjäna t.ex. Stockholm och Göteborg är alltså en klar underskattning av dem. Det gäller både det opinionsarbete som de bedriver och deras funktion som en replipunkt för kvinnor över huvud taget. Som kontaktpunkt för kvinnor servar de en stor del av landet. Jag tycker det är beklagligt att utskottet inte inser detta.
Fru talman! Margit Odelsparr beklagar att Moderata kvinnoförbundets inflytande på partiets ställningstagande i den här frågan skulle ha varit litet. Så är ingalunda fallet: Moderata kvinnoförbundet medverkade i den skrivelse som 1979 ställdes till regeringen med önskemål om bidrag till kvinnoorganisationer, det är helt riktigt. Men vi vet att Sveriges ekonomi är besvärlig, och vi anser från hela moderata samlingspartiets sida — det gäller såväl kvinnoförbundet som ungdomsförbundet; jag tror att jag kan åta mig att föra även det senares talan i den här frågan — att det är oerhört viktigt att vi alla tar vårt ansvar och medverkar till att få balans i ekonomin igen. Anser vi oss styvmoderligt behandlade och anser vi att vi behöver mer 137 medel till jämställdhetsarbete, så skall de kraven riktas till moderpartierna, inte till statskassan. Med de ytterligare 10,5 miljoner som riksdagsmajoriteten mot de moderata reservationerna lämnar i partistöd till de politiska organisationerna bör det finnas pengar att hämta som täcker in de 70 90 av 2 miljoner som skulle gå till de politiska kvinnoförbunden enligt regeringens förslag.
Fru talman! Jag tror att såväl Sonja Rembo som Eva Hjelmström och jag är överens om att kvinnoorganisationerna har varit av avgörande betydelse för att stärka kvinnornas ställning och för arbetet för ökad jämställdhet. Men för att man skall kunna bedriva en planerad verksamhet i framtiden krävs det en god ekonomisk bas, och det är väl också ett rättvist krav, om man ser på det stöd som utgår till övriga folkrörelser. Jag vill också peka på den stora betydelse som kvinnoorganisationerna har när det gäller utbildning av kvinnorna och för att stimulera kvinnorna att engagera sig i det politiska livet och föreningslivet över huvud taget och få flera kvinnor med i de beslutande organen. Eva Hjelmström talar om att de mindre organisationerna skulle bli utan stöd. Jag vill påpeka att projektbidraget skall finnas kvar. Just de mindre organisationerna kan då komma i åtnjutande av projektbidrag. Man har varit tvungen att här, som i andra sammanhang, göra en avvägning på grund av begränsade ekonomiska resurser. Satsningen i vad gäller det reguljära statliga stödet har då gjorts där verksamheten är som bredast och mest omfattande. Men det finns alltid möjligheter att få projektbidrag.
Fru talman! Det är uppenbarligen så att vi är överens om att det är viktigt att arbeta för att fler kvinnor tar sig an fler uppdrag och olika uppdrag, såväl inom fackföreningsrörelsen som i andra beslutande församlingar. Kvinnoorganisationerna får ofta fungera som skolningsorganisationer, varefter kvinnan väljer antingen att stå kvar eller också att arbeta på andra sätt.

Vi tror att detta ofta är bättre just för jämställdhetsarbetet än att i första hand satsa på de stora, starka och redan etablerade organisationerna.
Fru talman! Jag kan bara upprepa att vi naturligtvis har varit tvungna att göra en avvägning. Om man ser på remissomgången, visar det sig att en del tycker att kravet på medlemsantal har satts för högt och en del att det satts för lågt. Vi i utskottet har då kommit fram till att vi kan ansluta oss till den avvägning som gjorts från regeringens sida. För de mindre organisationerna tror jag att just projektbidraget kan vara en stödform som kan komma till nytta.

Fru talman! En fanfar för att kvinnorna börjar myndighetsförklaras! Det går långsamt — och det måste tydligen till en icke-socialistisk regering för att kvinnoorganisationerna skulle räknas som likvärdiga med ungdomsorganisationerna och därmed kunna påräkna ett statligt stöd. Det är litet trist att det skall behöva ta så lång tid att inse att det krävs ekonomiska resurser också i organisationsarbete som utförs av kvinnor. Det var, som har påpekats här, 1979 som Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och Moderata kvinnoförbundet gjorde gemensam sak och hos regeringen begärde ekonomiskt stöd till kvinnoorganisationerna. Det känns väldigt bra att den här propositionen har lagts fram och att utskottets majoritet har ställt sig bakom den. Bidragsbeloppet på 2 milj.kr. är naturligtvis mycket litet, men det tycker jag att man får acceptera i det ekonomiska läge som vi befinner oss i. Det viktiga är att vi får principen om stöd till kvinnoorganisationer fastlagd. Då har vi en grund lagd och kan sedan gå vidare. Vi kvinnor har fått lära oss tålamod när det gällt att utveckla för kvinnorna på olika områden. Jag anser också att det är mycket viktigt att kvinnohusgrupperna kan få ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Utskottet anser att det är en kommunal angelägenhet, men det finns anledning för oss här i riksdagen att understryka vikten av det arbete som kvinnohusgrupperna utför, hur mycket de betyder, inte minst för de misshandlade kvinnorna, och hur viktigt det är att de får ekonomiskt stöd. Det är naturligtvis med stor förvåning som jag konstaterar att moderaterna vill avslå propositionen. Antingen måste det vara så att partiet kör över sitt kvinnoförbund, eller också har Moderata kvinnoförbundet ändrat sig sedan 1979, då vi gick ut tillsammans med gemensamma krav. I reservationen tar man inte bara upp ekonomiska synpunkter utan talar också om principiella invändningar, bl.a. därför att större delen av stödet kommer att gå till de politiska kvinnoförbunden. Det är en mycket negativ syn på dessa kvinnoorganisationer som redovisas här. Man säger också: ”Det föreslagna stödet kan av moderpartierna tas till intäkt för att ägna minskad uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågorna.” Är det verkligen så illa ställt med jämställdheten inom moderata samlingspartiet att man skulle sluta intressera sig för den, om kvinnoförbundet får en liten nålpeng för att främja jämställdheten? Jag tror säkert att vi i olika kvinnoorganisationer kan vara och är kritiska mot våra resp. partier för att de är långsamma i jämställdhetsarbetet, men att tro de skulle sluta intressera sig för det, det tycker jag är att gå litet väl långt. Sedan skriver moderaterna i sin reservation att man riskerar att behovet av särskilda kvinnoförbund i deras nuvarande form kommer att permanentas. Vad är det i så fall för risk med detta? Vad är det för fel egentligen på kvinnoorganisationerna? De frågorna måste ställas till moderaterna. Jag tycker att moderaterna här för fram synpunkter som är föråldrade i dag. Visst har det funnits en tid, ett utvecklingsstadium, då många av oss trodde att kvinnoorganisationerna var ett övergående fenomen. Men i dag växer kvinnorörelserna. I dag inser t.o.m. de unga kvinnorna att kvinnoorganisationerna behövs och kommer att behövas för — anser jag — oöverskådlig tid framöver. Vi lever fortfarande i ett manssamhälle, där kvinnors värderingar och erfarenheter inte har tillräcklig genomslagskraft. Kvinnoorganisationerna har ett enormt ansvar och viktiga uppgifter framför sig. Vi vill förändra samhället och åstadkomma ett delat ansvar och lika villkor för kvinnor och män. Vi vill ha ett jämställt samhälle. De förändringar och förbättringar som gjorts beror i stor utsträckning just på kvinnoorganisationernas pådrivande arbete. Vi har fortfarande massor av gamla fördomar och attityder kvar, både män och kvinnor, och vi måste i kvinnoorganisationerna ständigt informera, utbilda oss, diskutera. Vi behövs verkligen. Som sagt: Jag tycker att stödet är bra. Nu kan vi — inte minst i de politiska kvinnoorganisationerna — gå ut med ökade aktiviteter och ökad verksamhet, med både inåtoch utåtriktad information. Vi får möjlighet att arbeta ännu mer intensivt för jämställdhet i samhället och för att förbättra kvinnans ställning i samhället. Fru talman!

Fru talman! Jag vill än en gång understryka att Moderata kvinnoförbundet inte är överkört i den här frågan. Kvinnoförbundet och moderata samlingspartiet är totalt eniga om den reservation till utskottsbetänkandet som föreligger. Jämställdhetsarbetet är oerhört viktigt, och det är viktigt att det bedrivs på alla nivåer inom de politiska partierna. Det är viktigt att det bedrivs inom moderpartierna — inte bara inom kvinnoförbunden. Vi vill, Gunnel Jonäng, inte ha några nålpengar till jämställdhetsarbetet. Det skall vara en integrerad del av partiets totala verksamhet. Från vår sida anser vi att genom att säga nej till ett speciellt bidrag, genom att ta vårt ansvar för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, har vi myndigförklarat kvinnorna inom de politiska partierna. Vi måste bidra till den ekonomiska saneringen, precis på samma sätt som alla andra svenska medborgare. Det är en helt annan sak att vi utanför de politiska partierna har kvinnoorganisationer som har behov av stöd för jämställdhetsarbetet. Vi vill inte beröva dem de stödmöjligheterna.

Fru talman! Jag tycker att det är en mycket negativ syn på kvinnoorganisationerna som Sonja Rembo och moderaterna för fram i reservationen. Uppenbarligen skiljer sig moderaternas kvinnosyn från de andra partiernas, och det är beklagligt. Sonja Rembo sade t.ex. i sitt första anförande att det var ett missbruk av skattebetalarnas förtroende att ge stöd till kvinnoorganisationerna. Det är ett mycket märkligt uttalande. Vi ger ju stöd till ungdomsorganisationerna och det har aldrig, såvitt jag kan erinra mig, ansetts som ett maktmissbruk. Sonja Rembo lägger också ekonomiska synpunkter på förslaget. Men det är verkligen en liten summa det rör sig om —2 milj.kr. Det kan inte vara så att Sveriges ekonomi står och faller med detta. Egentligen är naturligtvis anslaget alldeles för litet, men vi har från centerns sida accepterat det just mot bakgrund av den ekonomiska situationen. Det är emellertid viktigt att principen läggs fast. Jag tycker det är beklagligt och ledsamt att moderaterna har en annan syn på arbetet i kvinnoorganisationerna än vad vi har inom de andra partierna.
Fru talman! Det är tydligt att vi har en annan syn på jämställdhetsarbetet. Jag tror att vi är mer optimistiska än vad man tycks vara inom de andra kvinnoförbunden och partierna. Vi tror nämligen att jämställdhetsarbetet skall bära frukt. Vi tror att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall uppnå det tillståndet då vi inte längre behöver kvinnoförbunden. Det faktum att det finns politiska kvinnoförbund vittnar om den bristande jämställdheten, men vi skall väl ändå hoppas att vi når ett tillstånd där vi har en jämställdhet och inte längre har behov av kvinnoförbund i den form som de i dag har. Det är av den anledningen som vi anser att det finns en risk för att man genom att ge statsbidrag permanentar kvinnoorganisationerna i deras nuvarande form. Man kan därmed förhindra en naturlig utveckling mot större jämställdhet och ett integrerat arbete inom de politiska partierna. Det är litet pengar det rör sig om, säger Gunnel Jonäng. Jag håller med om det, men desto större anledning då att de politiska kvinnoförbunden via moderpartierna får sin rättmätiga andel av partistödet på 80 milj.kr. om året. Då skall vi väl inte beröva de icke politiska kvinnoförbunden det betydligt rejälare stöd som de skulle kunna få, om de politiska kvinnoförbunden höll sig inom ramen för de reguljära partistöden. Det tycker jag hade vittnat om solidaritet mellan kvinnoförbunden, och det hade varit värdefullt om de andra politiska partierna hade ställt upp på detta.
Fru talman! Sonja Rembo tror och hoppas att jämställdhetsarbetet inom partierna skall bära frukt. Den förhoppningen kan jag instämma i. Men jag har samtidigt den uppfattningen att det inte räcker med det arbete som bedrivs inom partierna. Det är helt nödvändigt att vi också har våra kvinnoorganisationer, där vi kan föra fram de frågor som är viktiga och angelägna för att förbättra kvinnans ställning i samhället. Vi har inom centern erfarenhet av ett starkt kvinnoförbund med många medlemmar. Det har en egen målsättning för jämställdhet enligt vilken vi har arbetat under en följd av år. Jag anser att det är mycket tack var det arbete som just Centerns kvinnoförbund har utfört som centern har haft och har en så god kvinnlig representation i olika kommunala organ. Där får kanske moderaterna ta sig samman och titta på sin representation, som ur kvinnosynpunkt väl ändå lämnar en del övrigt att önska. Jag vidhåller den bestämda uppfattningen att kvinnoorganisationerna behövs i dag och att de uträttar ett enormt arbete. Jag är övertygad om att de också kommer att behövas lång tid framöver för att skapa jämställdhet i samhället.

Fru talman! Ibland när jag sitter framför TV:n och ser på olika program säger jag för mig själv: Dessa fantastiska kvinnor som orkar och hinner vara medi så många kulturella sammanhang, har gjort det i alla tider och gör det i sådan mångfald att ingen hinner räkna dem och deras insatser. Jag tänker på hur ofta kvinnor förmedlar åsikter och uppfattningar i trosfrågor till nya generationer. Jag tänker på hur de överför praktiska färdigheter till nya generationer i hemmet och hur de lär dem praktiska sysslor. Jag tänker på hur kvinnor förmedlar hantverkskunnande och traditioner, som har mycket stor betydelse för framtidens folk och för vår kultur. Ser man på de program som presenteras finner man att i våra gudstjänster är det ett större antal kvinnor än män som deltar. Vid de flesta sångframträdanden, på teatern — både som aktörer och som besökare —, i program med dans eller i program tillsammans med barn, på demonstrationer och nu på alla våra fredsmarscher är det övervägande antalet deltagare kvinnor. Det är en oändlig rad kvinnor som ingår i ett kulturellt sammanhang. Man ser att kvinnor allt oftare tar ställning i framtidsfrågor. Samtidigt vet vi att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för familjen när det gäller inköpen, städarbetet och omsorgen om barnen. I allt detta är våra kvinnoorganisationer en stimulans för att väcka till nya initiativ men också för att sammanföra kvinnor, så att de känner stöd från varandra. Därför är det angeläget att kvinnoorganisationerna, så länge som kvinnorna själva vill ha dem kvar, bibehålles. De har inte tillkommit för att motarbeta utvecklingen i samhället eller för att motarbeta männen, som många tycks tro, utan de har alltid haft som målsättning att utveckla kvinnornas Nr 163 kunnande, att stimulera till mera aktiv förståelse och till ökad kraft för att Onsdagen den möta samhällets olika frågor. 2 juni 1982 Kvinnor har ofta stor förmåga att organisera sitt föreningsarbete. Därför är de mycket beroende av att kunna göra det även på det ekonomiska stöd till kvinno planet. organisationernas Eftersom jag själv under många år har arbetat i det socialdemokratiska centrala verksam kvinnoförbundet, kan jag verkligen intyga att kvinnoorganisationerna har het haft en förmåga att förnya och utveckla samhälleliga frågor, samtidigt som många kvinnor på ett mycket förträffligt sätt har fört fram jämställdhetsfrå gorna. Säkerligen hade det inte blivit samma belysning och slagkraft när det gäller jämställdhetsfrågorna, om vi väntat på svar från organisationer där män och kvinnor arbetar tillsammans. Där drunknar ofta kvinnornas krav på förnyelse i jämställdhetsdebatten. Vi accepterar på socialdemokratiskt håll de bidragsformer som utskottet föreslår. Jag tror att om vi skulle diskutera nya former, så behövde vi kanske se över hela systemet i fortsättningen. Därför har vi från vårt håll alltså accepterat den nu föreslagna ordningen. Jag vill, fru talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det här är visst en fråga som enbart intresserar kvinnor. Män är tydligen inte intresserade av kvinnoorganisationer. Stödet till folkrörelser och organisationer har utvecklats under de senaste årtiondena. Idrotts-, ungdomsoch nykterhetsorganisationerna, för att nämna några, får i dag ett kontinuerligt verksamhetsstöd. Det beslut som vi skall ta om en stund innebär att en kvardröjande orättvisa försvinner. Också kvinnoorganisationer kommer att kunna få stöd för sitt centrala arbete. Egentligen är det fantastiskt att det har dröjt så länge innan kvinnoorganisationerna fått denna möjlighet. Att göra en rimlig avgränsning är svårt, men vissa kriterier måste man ha, och statsrådet har föreslagit att stödet skall gå till sådan organisation som i första hand arbetar för att förbättra kvinnans ställning i samhället och aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Att nu sådana kvinnoorganisationer får ett verksamhetsstöd får inte innebära — helt självklart — att jämställdhetsarbetet förvisas till kvinnoorganisationerna. Jämställdhetsarbetet behöver drivas vidare inom de politiska partierna och ungdomsorganisationerna och på alla nivåer i vårt samhälle. Men det är naturligtvis rimligt att också kvinnoorganisationer genom ett kontinuerligt stöd får möjlighet till större trygghet i sitt arbete, möjlighet till långsiktig planering och därmed förhoppningsvis en bättre verksamhet. Därför kan jag inte förstå den moderata reservationen. Jag är också av den 143 uppfattningen att kvinnoorganisationer behövs och kommer att behövas väldigt länge ännu. Det är att beklaga att stödet, på grund av den ekonomiska situationen, inte kunnat bli högre. Men det är ändå en markering, och det är en princip som har blivit fastlagd. Kvinnoorganisationernas arbete för jämställdhet är viktigt för kvinnors delaktighet i samhällslivet, och kvinnoorganisationerna skall stödjas på samma sätt som andra organisationer. Det förslag som nu föreligger innebär väl på sätt och vis en styrning av de organisationer som vill komma i åtnjutande av verksamhetsbidraget i så måtto att det gäller för dem att ha en viss sorts organisation med registrerade medlemmar och medlemsavgifter. I och för sig kan det vara en rimlig beräkningsgrund för ett bidrag av den här arten, men det är ingen tvekan om att det kan innebära bekymmer för en del av kvinnoorganisationerna. Jag förutsätter att ansökningstiden för att få bidrag när det gäller den första ansökan fastställs efter samråd med kvinnoorganisationerna och att vissa övergångsbestämmelser kan få gälla som underlättar för organisationerna att få del av stödet under det första året. Till sist vill jag säga att jag tycker det är glädjande att både propositionen och utskottet uttalar sig för att projektbidrag också i fortsättningen skall kunna utgå till särskilt angelägna projekt. Det är en förutsättning för att också mindre organisationer skall kunna få bidrag. Dessa projektbidrag kan dessutom innebära en stimulans och medverka till ett nytänkande i en organisations verksamhet. Det är därför bra att de får vara kvar. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Till skatteutskottets betänkande nr 65 har vi socialdemokrater fogat en reservation, som jag härmed yrkar bifall till. Reservationen gäller arbetsrättsligt skadestånd. Vi anser att arbetsrättsliga skadestånd icke skall vara avdragsgilla vid taxeringen. Samma krav ställdes också vid föregående riksmöte. Nu hänvisar utskottsmajoriteten ånyo till den sittande arbetsrättskommitténs arbete och yrkar således avslag på vår framställan. Vi tycker inte att riksdagen behöver invänta kommitténs synpunkter i denna del för att ha underlag till ett beslut. Om arbetsgivare vid den taxering som nu gäller tillåts göra avdrag för allmänna skadestånd som om det vore fråga om en normal kostnad för verksamhetens bedrivande, så anser vi att sanktionssystemet sätts ur spel. Enligt vår mening skall allmänna skadestånd i skatterättsligt hänseende jämställas med böter och viten, och vi föreslår därmed en ändring i kommunalskattelagen, som innebär att skadestånd inte är avdragsgill kostnad i förvärvskälla. Fru talman! Vid betänkandet har vi också fogat ett särskilt yttrande. Vi socialdemokrater yrkade så sent som vid behandlingen av skatteutskottets betänkande nr 58 att rätten till skattereduktion för aktieutdelning skulle avskaffas. Den borgerliga majoriteten avslog dock vår reservation. Med hänsyn till att frågan om skattereduktion inte närmare behandlas i propositionen, som ligger till underlag för detta betänkande, har vi inte ansett det påkallat att ånyo väcka någon motion. Fru talman! Om yrkande 4 i vpk-motionen 2523 framställes, kommer vi dock att stödja densamma vid voteringen.